Herr talman! Under de minuter som står till mitt förfogande skall jag i huvudsak begränsa mig till att tala om de socialdemokratiska reservationerna 5 och 6. De gäller de socialdemokratiska kraven på att så snart som möjligt flytta SSAB:s rälstillverkning till Luleå samt om den nödvändiga upprustningen och moderniseringen av finvalsverket i Luleå. När man studerar utskottsskrivningen på de här punkterna är det svårt att släppa tanken att den borgerliga utskottsmajoriteten i huvudsak skrivit av tidigare uttalanden i frågorna utan att kolla upp den utveckling som skett sedan riksdagen tog ställning 1981. När det gäller rälstillverkningen skriver utskottet att SSAB har för avsikt att flytta tillverkningen till Luleå under förutsättning att tillverkningen blir lönsam och att någon tidpunkt inte har fastställts. Utskottet anser att det inte behövs något uttalande i frågan och avstyrker alltså det socialdemokratiska kravet. För att utröna de bästa förutsättningarna för rälsproduktionen har SSAB undersökt fyra olika alternativ. Enligt undersökningen är det bästa alternativet för rälsproduktionen en utbyggnad i Luleå. Den informationen saknar tydligen utskottet. När frågan om en ombyggnad av finvalsverket behandlas i utskottsskrivningen är den borgerliga utskottsmajoriteten verkligen ute och cyklar bland krystade argument och underliga motiveringar. Utskottet hänvisar till SSAB:s Handlingsprogram 82, där det sägs att finvalsverket är gammalt och har en begrändad livslängd samt att nya investeringar i detta verk anses inte kunna motiveras. Marknad för expansion saknas, acceptabel avkastning på investerat kapital kan inte erhållas, etc. Utskottet erfar, heter det vidare, att produktionen skall hållas i gång t. v. med ett minimun av investeringar, och mot den bakgrunden anser de borgerliga att riksdagen inte har anledning att uttala sig om behovet av modernisering av finvalsverket. Det handlingsprogram som utskottet hänvisat till presenterades den 7 september 1981, och sedan dess har inte utvecklingen stått stilla på området. Det är nu fastställt att det finns en marknad för de produkter som ett ombyggt finvalsverk skulle kunna framställa. Denna marknad varierar mellan 175 000 och 200 000 ton, enligt uppgift från företaget. På en investering av ca 300 milj.kr. kan man få ut en lönsamhet som betraktas som normal för branschen som helhet. Dessa uppgifter är inte på något sett nya utan ganska välkända bland fackfolk och människor som sysslar med stålfrågor. Jag har väldigt svårt att förstå hur näringsutskottets borgerliga ledamöter kunnat undvika den informationen. Att investeringar i rälstillverkning och modernisering av finvalsverket inte kommit till stånd inom SSAB beror helt på att företaget saknar egna medel för detta. Den pågående förslitningen av produktionsutrustningen vid finsvalsverket i Luleå har nu gått så långt att man inom kort kan tvingas begränsa produktvalet till enklare produkter, med allt vad det kan föra med sig. T. ex. kan ju ett förändrat produktval på sikt resultera i en konkurrens med andra verk i vårt land som vi inte är betjänta av. Det finns stort utrymme för finverksprodukter i vårt land. Vi skulle kunna slippa en stor del av vår nuvarande import, men det krävs att regering och riksdag tar sitt ansvar för att modernisera produktionsapparaten. Det går inte att som regeringsadvokaten Birgitta Hambraeus stå i talarstolen och skryta över vad regeringen gjort och gör och sedan avslå viktiga krav på investeringar i SSAB i Luleå. Jag kan inte undvika att i detta sammanhang kommentera också Lars-Ove Hagbergs inlägg och det särskilda yrkandet som Lars-Ove Hagberg framlagt i kammaren. Det är förvånande ur flera synpunkter, framför allt därför att yrkandet innebär en ny bromskloss för utvecklingen av valsverket i Luleå. Yrkandet innebär i princip att flyttningen av rälstillverkningen till Luleå skall vänta tills samordningen med kollektivtrafiken är klar och man hittat nya marknader. Jag uppfattar det definitivt som att vpk:s vackra tal om arbetarklassens kamp tydligen är begränsat när det gäller stålindustrin. I dessa tider då den tekniska utvecklingen går framåt i rasande fart borde det stå klart för alla sansade bedömare, att vi i vårt land inte kan klara konkurrensen med en finvalsverksutrustning som är 30 år gammal eller med en rälstillverkning som i vissa delar bygger på teknik från 1930-talet. Skall vi klara stålindustrins utveckling och få fart på det svenska stålet, och skall vi klara den internationella konkurrensen, krävs handling genom investeringsinsatser. Passiviteten på detta område måste brytas snarast. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det är inte jag, Sten-Ove Sundström, som sviker arbetarklassens kamp. Det är snarare så att den reservation som Sten-Ove Sundström, Ingvar Svanberg och Gunnar Sträng pläderar för är litet malplacerad i detta läge. Strukturplanen är överspelad i dag. Den strukturplan, som en gång lovade stora härliga skogar åt varje håll bara man lade ned, har för Domnarvets räkning inte alls hållit. Enligt de senaste uppgifterna behöver man inte det markområde där det nuvarande rälsverket ligger i Domnarvet. Detta verk går också med vinst och fungerar mycket bra. I detta läge vill man alltså flytta arbetslösheten från ett håll till ett annat. Jag vill påpeka för Sten-Ove Sundström att vårt särskilda yrkande inte säger att verket inte skall till Luleå, men vi menar att om man skall flytta, måste det ske i kombination med en näringspolitik som gör att man satsar på en utvidgning av kollektivtrafiken och kanske också på andra framtida åtgärder inom transportnäringen. Man måste väl ändå se till att det sker en expansion i detta läge, Sten-Ove Sundström. Man kan inte bara flytta pjäserna! Det är ju detta som är så osmakligt. När man på alla stålorter drabbas av nedskärningar, kan vi inte bara flytta pjäserna fram och tillbaka hur som helst. Det måste ingå i något slags plan. Det vill inte Sten-Ove Sundström se, men i detta särskilda yrkande, liksom i vpk:s alla motioner, pekar vi på utbyggnad av valsverkskapaciteten i Luleå som det nödvändiga. Jag vill påpeka för Sten-Ove Sundström att rälstillverkning är en mycket liten del och inte har någon större manufaktureringsframtid. Däremot är finverket, ett mediumverk och den andra valsningskapaciteten i Luleå oerhört väsentliga. Det särskilda yrkande som jag framlagt rör tidpunkten och vilka kombinationseffekter man bör ha för att flytta. I annat fall — vilket Sten-Ove Sundström tydligen är ute efter - flyttar man ju bara arbetslösheten från ett ställe till ett annat. För det är väl inte så, att Sten-Ove Sundström och socialdemokraterna tar ansvaret för de fortsatta planerna efter strukturplanen i SSAB? I så fall kan jag förstå honom — om man då tar ansvaret för företagsledningens fortsatta agerande, så måste man väl följa upp det här.
Herr talman! Vad vi just kan bevittna i replikskiftet mellan Sten-Ove Sundström och Lars-Ove Hagberg är väl bevis på vad jag nyss nämnde, nämligen inbördeskriget inom SSAB mellan olika produktionsorter. Att flytta rälstillverkningen från den ena eller andra orter tycker jag knappast är en fråga för denna kammare att avgöra. Har vi förtroende för företagsledningen inom SSAB, är det rimligt att den efter affärsmässiga avgöranden bestämmer om rälstillverkningen skall ligga i Borlänge eller i Luleå, och likaså om finvalsverket skall upprustas eller ej. Behöver man kapitaltillskott till SSAB, borde man i så fall ha krävt ett sådant i de socialdemokratiska reservationerna, men det finns inga sådana krav i reservationerna nr 5 och 6. Vi måste hela tiden ha i åtanke att om statskassan skall sätta in mer pengar, så skall dessa pengar förräntas till den låneränta statskassan själv har att betala. Det rör sig i dag om en ränta på 13-14 96, som vi betalar på de pengar som statskassan lånar upp. Det förräntningskravet är ett minimikrav även för investeringar inom SSAB när statskassan behöver träda till.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg säger att de socialdemokratiska reservationerna är malplacerade. Han säger också att strukturplanen är överspelad. Detta har jag väldigt svårt att förstå. Skall man klara det här på litet sikt gäller det att man fullföljer planerna och inte avbryter dem när de har hunnit verka i endast några av orterna. Jag tycker t.ex. att det är väldigt viktigt att man har fått en så fin investering som man har fått i Domnarvet när det gäller bredbandet. Jag tror verkligen att detta är någonting som vi kan förvänta oss mycket av i framtiden. Det är alltså på det sättet — vilket Lars-Ove Hagberg mycket väl känner till, fastän han blundar för det i det här ögonblicket — att det har skett en flyttning av utrustningen mellan resp. orter. Ett annat exempel i det här sammanhanget är flyttningen av elstålverket från Luleå, där fem ugnar lades ner och produktionen flyttades till Domnarvet. Det är man alltså överens om. Men för att en sådan plan inte skall medföra problem och leda till besvärligheter mellan orterna skall den alltså fullföljas. Man skall alltså inte göra så som Lars-Ove Hagberg i sitt särskilda yrkande här föreslår, bromsa upp planen när den har verkat på vissa orter. Därigenom kan man knappast föra någon kamp för arbetarklassen, som Lars-Ove Hagberg gör anspråk på att göra. Sedan säger Lars-Ove Hagberg att det särskilda yrkandet bara gäller tidsplanen. Ja, men så har det ju låtit från borgerlig sida år efter år. Man skjuter där ständigt saker på framtiden. Jag kan i det sammanhanget bara beklaga att vpk:s representant nu hakar på den borgerliga argumenteringen i samma ärende, att allt som gäller investeringarna i Luleå skall skjutas på framtiden, med samma motivering som Lars-Ove Hagbergs här, att det saknas marknad, och det måste synkroniseras med andra områden i samhället för att kunna fungera. Motiveringen är minst sagt krystad. Det visar att vpk:s representant inte är beredd att fullfölja den strukturplan som man har ställt upp bakom på fackligt håll i alla de tre orterna.

Herr talman! Vad det gäller är vilken utveckling svensk stålindustri skall ha. Riksdagen kan fatta beslut om de nödvändiga ramarna för detta, och för det ändamålet har vi också en strukturplan. Jag vill dock upplysa Sten-Ove Sundström att jag inte för min del har godkänt denna. Däremot har viss facklig ledning tvingats acceptera den i en kompromiss. Det visade sig dock att den var felaktig från början. Varför skall man hävda en felaktig strukturplan när man vet att förutsättningarna för den inte längre finns? Det är där som skon klämmer. En ny plan måste utarbetas, som vi har föreslagit i vår motion. Vore det inte bättre att de fackliga organisationerna och arbetarrörelsen kämpade för en sådan ny plan? Sten-Ove Sundström och socialdemokraterna tar dock ut en del av strukturplanen utan att fundera över vad som har hänt sedan den antogs. Det är det som är så grovt felaktigt. Det har ju nu beslutats genom Handlingsprogram 1982 att inga fler investeringar skall ske — och det avser också de andra orterna. Vad som är beklagligt i detta läge är att man flyttar arbetslöshet från ett håll till ett annat. Varför har inte Sten-Ove Sundström och socialdemokratin kunnat ha samma inställning som vi, att man samtidigt som man bygger det nya rälsverket också måste satsa på en omfattande kollektivtrafik? Nya behov kan mycket snart komma fram inom den spårbundna trafiken. Varför har maninte byggt upp rälsverkets framtid med tanke på detta? Nej, nu är kravet bara att flytta rälsverket från Domnarvet. Det blir en helt absurd arbetslöshetssituation på ett håll. Det är alltså inte fråga om en borgerlig argumentation. På det hållet vill man inte utveckla någon näringspolitik i vårt land, Sten-Ove Sundström. Det tricket lyckas inte. Däremot är jag ganska förvånad över att socialdemokratin är så passiv när det gäller omfattningen av kollektivtrafiken och uppbyggnaden av ett rälsverk i Luleå framöver. Det är nämligen inget tvivel om att rälsverket, som f. n. går mycket bra, inte kommer att göra det så många år till i Domnarvet. Men då behövs det en utveckling av hela SSAB och av stålindustrin i dess helhet. Dagens ledning för SSAB har nämligen saboterat varje möjlighet till utveckling och bara haft nedläggningsoch neddragningsplaner framför sig. Därför blir Sten-Ove Sundströms förslag att flytta arbetslöshet så absurt.
Herr talman! Låt mig säga till Lars-Ove Hagberg att vi bl.a. måste satsa på en kollektivtrafik för att klara produktionen i framtiden. Det är vi överens om. Men det är inte det som det handlar om, utan det är om man skall fullfölja de planer som dragits upp inom företaget och som samtliga fackorganisationer står bakom — sedan kan Lars-Ove Hagberg här bluddra om att han aldrig har godkänt strukturplanen. Han får finna sig i att denna till vissa delar har genomförts. Om man, som Lars-Ove Hagberg säger sig göra, vill företräda arbetarklassens intressen, vore det också hedersamt om i denna arbetarklass också innefattade dem som lever i det län som drabbats hårdast av arbetslösheten. Jag är mycket förvånad över Lars-Ove Hagbergs inlägg här. Man kaniinte bortse från att det utbyte som skett mellan orterna har klarats i huvudsak mellan Oxelösund och Domnarvet och att Luleå har fått avstå från en del produktionsutrustning som enligt planen skulle förläggas till Luleå. Lars-Ove Hagberg och vpk tillhör nu tyvärr den grupp som tillsammans med borgarna gör allt för att skjuta upp de planerade angelägna investeringarna och vill inte ställa upp bakom en utveckling för Luleås del. Jag konstaterar detta med stor besvikelse.

Herr talman! För nästan exakt ett år sedan stod jag i den här talarstolen och talade om de problem som fanns inom stålindustrin i Sörmland och de satsningar som behövde göras. Vad har under denna ettårsperiod gjorts från regeringens sida för att utveckla den svenska stålindustrin? Ingenting. I Sörmland finns ett specialstålverk, Nyby Uddeholm i Torshälla, som utgör ett talande exempel på de svårigheter som skapas då man behåller en splittrad struktur inom det produktområde som rostfritt stål utgör. I motionerna 1489 och 1953 har vi socialdemokrater krävt en uppdatering av 1977 års specialstålsutredning för att det med detta underlag, i samverkan med företagen och de anställda, skall kunna utarbetas en investerings-, strukturoch sysselsättningsplan för specialstålsindustrin. Det är viktigt att man får en samordning av de beslut som berör flera företag när det gäller sådana frågor som val av produktionsinriktning, större investeringar och samverkan i forskning och produktutveckling. Det gäller att få en planering av sysselsättningen för att ge de anställda trygghet och kommuner och regioner ett nödvändigt planeringsunderlag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3. När det gäller det andra stålverket i Sörmland, Oxelösunds Järnverk, är det glädjande att kunna se att omstruktureringen av grovplåtsproduktionen har varit lyckad. SSAB fick ju för någon tid sedan en stor order från USA, som tryggar sysselsättningen vid grovplåtstillverkningen en tid framåt. Och från företagets sida är man beredd att anställa mer personal och även att utbilda ungdomar. Detta är glädjande, om man jämför med vad som har hänt de senaste åren, då det bara varit fråga om avskedanden. Detta har fått till följd att Oxelösunds kommun fått stora problem med sin ekonomi. För bostadsstiftelsens del har det inneburit att 15 20 av lägenhetsbeståndet är outhyrt. Även Nyköpings kommun berörs av järnverkets produktion, då Nyköping och Oxelösund utgör ett gemensamt arbetsmarknadsområde. En väl fungerande metallurgi i Oxelösund är också en av förutsättningarna för att investeringen i tunnplåtsverket i Borlänge skall bli lönsamt. För de mellansvenska järnmalmsgruvornas fortlevnad är det också viktigt att det finns möjlighet till avsättning i Oxelösund. Oxelösunds metallurgi har en ovanligt väl avpassad produktionsapparat för ett optimalt utnyttjande av alla led i produktionsprocessen. Varje steg i processkedjan koksverk-sinterverk-masugnar-stålverk kan producera lika mycket som efterföljande steg behöver för sin produktion. Koksverket i Oxelösund är emellertid gammalt. De äldsta delarna är över 30 år. Därför har utredningar gjorts om hur den framtida koksförsörjningen skall ske. Utredningen rekommenderade att reparationer av koksverket i Oxelösund bör ske stegvis. En sådan reparation kan utföras som en varmreparation med en ommurning av ett batteri per år. På fem år skulle hela koksverket vara åtgärdat. Ett koksverk är det integrerade järnverkets energiverk. Ca 80 90 av den totala energin köps via kol. Av detta görs koks, som är bränsle och reduktionsmedel i hyttan och där masugnsgas blir en biprodukt. Vid koksningen produceras också biprodukter, där gas är den viktigaste. Denna gas används sedan över hela verket och ersätter 50 000 kubikmeter olja inom järnverket. Andra biprodukter är tjära och bensol, som exporteras till ett uppskattat värde av 25 miljoner. Koksverkets fortbestånd innebär alltså att man får billigare koks, ett positivt ekonomiskt bidrag till verksamheten och en kraftigt minskad oljeförbrukning. Därför är det viktigt att investeringar görs. Vid förra årets behandling av stålfrågorna underströk också utskottet enhälligt betydelsen av att investeringar görs i Oxelösunds koksverk, så att dess nuvarande tekniska standard kan upprätthållas. I det betänkande som vi nu behandlar hänvisar majoriteten i sin skrivning om investeringar i koksverket till de förutsättningar som anges i SSAB:s Handlingsprogram 82. Birgitta Hambraeus säger att SSAB lovat att svara för underhållet av koksverket och att riksdagen därför inte bör göra något uttalande. Detta kan ge ett positivt intryck, men utesluter inte behovet av att riksdagen, som Gunnar Sträng nyss utvecklade i ett särskilt uttalande, understryker vikten av investeringar i koksverket i Oxelösund. Det är innebörden i reservation nr 7. Jag yrkar bifall till denna reservation och till övriga socialdemokratiska reservationer.
Herr talman! För att först beröra Nyby Uddeholm och det rostfria stålet, tycker jag att man skall vara rätt försiktig med att säga att specialstålsindustrin inte har intresserat sig för samordningsvinster och möjligheter att förbättra konkurrenskraften. Just i fallet Nyby Uddeholm vet jag personligen att betydande ansträngningar har gjorts i den vägen. Dessa ansträngningar har dock visat sig ge så små samordningsvinster att de inte täcker de kostnader som skulle uppstå vid en eventuell samordning med annat specialstålverk som tillverkar rostfritt. I övrigt har jag själv tidigare i interpellationsdebatter berört frågan om järnpulvertillverkningen vid Nyby Uddeholm som det kan finnas anledning att göra en del åt framöver. Jag hoppas att en lösning är på väg. Vad gäller Oxelösunds Järnverk inom SSAB, så beklagar också jag den neddragning av personal som har blivit nödvändig för att ange förutsättningarna för att klara av att återfå lönsamhet inom verket. När det gäller koksverket finns det mycket goda förutsättningar för att göra erforderliga livstidsförlängande investeringar, i avvaktan på att nya metallurgiska metoder blir lönsamma att sätta i drift, nämligen direktreduktionsmetoderna. Jag har fullt förtroende för att SSAB:s företagsledning har kompetens att själv avgöra om detta är en affärsmässig investering, som är helt riktig och korrekt. Allt tyder också på att SSAB:s ledning har kommit till samma resultat. Det är beklagligt om riksdagen skall börja att gå in med pekpinnar varje gång och försöka få företagsledningen att fatta ett visst beslut. Jag har förtroende för företagets ledning — hade jag inte det skulle jag snarast begära ett byte av ledningen.
Herr talman! Vid besöket på Uddeholm underströks uppfattningen att en bättre samordning behövs. Koksverket har vi diskuterat flera gånger, och nu är man från SSAB:s sida positiv till att göra reparationen. Men om man inte skulle få fortsatt produktion är man kanske inte beredd att göra en sådan här reparation, och därför är det mycket viktigt att riksdagen uttalar sig för att koksverket i Oxelösund behövs för järnverkets fortbestånd. Det har nämligen stora ekonomiska fördelar för hela järnverket.
Herr talman! Åter till Nyby Uddeholm: Visst finns det vissa samordningsfördelar, som på sikt borde kunna genomföras inom den rostfria sektorn. Man har dock funnit att något samgående eller några produktbyten f. n. inte skulle vara lönsamma för att täcka de kostnader som skulle uppstå. Jag måste göra en reflexion och ställa frågan: Vad skulle statsmakten kunna tillföra sådana undersökningar i fråga om ny kompetens och nya möjligheter att skapa ökad konkurrenskraft inom t.ex. Nyby Uddeholm? Vad gäller koksverket i Oxelösund delar jag helt uppfattningen att koksverket förmodligen är nödvändigt för att Oxelösunds Järnverk skall ha en chans att kunna fortsätta att vara lönsamt. Men jag tror fortfarande att företagsledningen är den som är bäst ägnad att kunna fatta dessa beslut. Jag anser inte att den är så inkompetent att den inte inser att en affärsmässigt nödvändig investering för långsiktig överlevnad måste göras.
Herr talman! På specialstålssidan är det framför allt försäljning och marknadsföring som är betydelsefulla, om man kan få till stånd en samordning. Det är mycket glädjande att höra Per Westerberg säga att det är betydelsefullt att koksverket repareras. Därför borde han stödja vår reservation, enligt vilken riksdagen skulle understryka att en reparation verkligen behövs.

Herr talman! Jag kommer från en liten bruksort i Bergslagen, som sedan sekel tillbaka har funnits till endast därför att man där har förädlat den råvara som finns i form av malm med hjälp av, i all synnerhet, vattenkraften. Förr var också skogen viktig, eftersom man fick träkol, som då var nödvändigt. Stålindustrin och tekniken för framställning av stål har ju förändrats genom åren. Malmen, den ursprungliga råvaran, har i många fall ersatts av skrot — problemen med det har berörts av flera talare — och träkolet har ersatts av andra energikällor. En del av de naturliga förutsättningarna har alltså försvunnit, vilket jag är fullt medveten om. Men konsten eller kunnandet när det gäller att tillverka kvalitetsstål finns kvar, och det är någonting som är mycket värdefullt. En yrkeskunnig arbetaroch tjänstemannastam på dessa orter gör det möjligt att även i dag konkurrera framgångsrikt på export. 80 20 av det specialstål som tillverkas i Sverige går på export till ett värde som 1980 var 5,5 miljarder kronor. Detta är en prestation med tanke på den politik som har förts på detta område sedan mitten av 1970-talet. Konkurrenterna i andra länder är ofta mer välorganiserade. I många fall har en total samordning av stålindustrin skett inom dessa länder, med staten som initiativtagare och ekonomisk garant. Det finns goda utvecklingsmöjligheter även för svensk specialstålsindustri, men det fordras kraftfulla insatser från berörda parter för att dessa skall kunna tas till vara. Idén om att företagen själva skulle vara mest lämpade att klara de samordningsproblem som finns har nu prövats sedan 1976. Resultaten av denna politik upplever vi i dag på bruksorterna i form av hög arbetslöshet, i allsynnerhet för ungdomen, minskande befolkningsunderlag och kommuner på tillbakagång inom snart sagt alla områden. De små orterna i Mellansverige har fått ta smällarna när koncentrationen har ökat. Detta kan inte få fortsätta. Den utlovade ersättningssysselsättningen till bruksorterna har inte kommit till stånd, trots att drygt 25 26 av sysselsättningen inom specialstålsindustrin har försvunnit sedan 1976. För alla inblandade parter är det nödvändigt att samhället ägnar ett mycket större intresse åt dessa problem. För bruksorternas möjligheter att existera i framtiden är detta en förutsättning. Värdefulla resurser i form av bra industrianläggningar, en yrkeskunnig arbetarstam och, inte minst, stora samhällsinvesteringar riskerar annars att gå till spillo. Det finns inom specialstålsområdet stora möjligheter till exportinkomster, som ju i dagens ekonomiska situation bör tas till vara. Dessa möjligheter kommer att gå till spillo med dagens politik — det är jag helt övertygad om. I stället för att samarbeta, något som är nödvändigt i ett litet land som Sverige ändå är på detta område, så försöker företagen konkurrera varandra till döds. I den socialdemokratiska partimotionen upprepas kravet på en uppdatering av 1977 års specialstålsutredning. Detta är nödvändigt dels för att få en kartläggning över vad som har hänt inom branschen sedan 1977 och dels för att — det är minst lika viktigt — få en uppfattning om vad som håller på att hända. Därutöver krävs att riksdagen beslutar att begära att regeringen framlägger förslag till den framtida utformningen av branschen. Detta är nödvändiga åtgärder för att trygga sysselsättningen på bruksorterna i framtiden. Vi kan inte låta den okontrollerade avvecklingen av denna industrigren fortsätta. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Det är ett par synpunkter i den här efterföljande debatten som jag inte vill låta stå alldeles oemotsagda. Det var närmast synpunkter som kom fram i inläggen från herr Westerbergs sida. Han gjorde den franka förklaringen att branschens utveckling klarar branschen bäst själv och att man från samhällets sida — och med den exekutiva makt som ligger i regeringen och riksdagen — inte skall intressera sig för detta. Detta är en slogan som man kan använda som en klatschig formulering i ett offentligt föredrag från herr Westerbergs sida. Man kan kanske också ha det som en principiell uppfattning, men det håller under inga förhållanden om man studerar hur den här branschen egentligen fungerar och hur den i själva verket ser ut. Jag har under de senaste åren haft uppgiften att specialintressera mig för den svenska handelsstålsoch specialstålsindustrins problem. Det har inneburit att jag haft möjligheter att resa runt i det här landet och tala med företagen — inte bara med de anställda utan också med företagsledningarna. Och så mycket kan jag tala om för herr Westerberg att skulle vi ha tillämpat den här metoden och låtit företagen sköta sig själva utan intresseinblandning från samhällets sida, skulle den handelsstålsindustri som vi har nu och som vi hoppas på även för framtiden i dag praktiskt taget inte ha existerat. Den skulle ha varit utraderad och utan möjlighet att fungera.

Jag vill bara ta detta som ett exempel. När vi talar om nödvändigheten av att lösa den här intressanta frågan om direktreduktionen och de nya råstålsprocesserna, så finns det tre stora företag med diametralt olika uppfattningar om hur man skall gå till väga för att lösa detta problem. Det går inte att dessa tre företag sätter sig tillsammans och kommer överens om hur de skall göra, eftersom de vart och ett har den uppfattningen att deras metod är den riktiga.

Herr talman! Grundprincipen kvarstår självfallet: det är branschen som har den bästa kompetensen på sina resp. områden, att kunna utvärdera samordningsvinster och samordningsfördelar, produktbyten m.m. Det är många gånger mycket litet av extra kompetens som vi kan tillföra från denna kammare. Därför är det i huvudsak branschen som skall ta initiativ. Självfallet — som jag sade i mitt anförande — skall vi kunna hjälpa till, men grundprincipen är att ansvaret vilar på branschen. Det finns naturligtvis i många företag önskelistor om nya investeringar som man gärna vill göra men som man inte har råd att låna upp pengar till i och med att investeringarna inte ger tillräcklig avkastning. Beträffande bildandet av SSAB i samband med den stora handelsstålskrisen vill jag bara notera att vi där var med om att gå in med pengar för att kunna rädda befintliga värden. Vi bedömde de samhällsekonomiska konsekvenserna vara sådana att det var lönsamt att sätta in pengar från statskassan i SSAB. Hur mycket som borde ha satts in kan vi alltid tvista om. Visst finns det spänningar inom olika delar av specialstålsindustrin, precis som mellan olika orter — och som det finns inom SSAB. Men jag tror att man kommer bort mycket litet från det genom att statsmakten tillsätter den ena eller andra kommissionen. När det gäller direktreduktionsprocesserna vill jag bara notera att industrifonden har i uppdrag att utvärdera de processerna. Än så länge visar det sig att man får dyrare råstål från direktreduktionsprocesserna än från befintliga anläggningar, i och med att anläggningskostnaderna är så pass höga som de är. Det finns alltså kanske inte ett så våldsamt intresse att snabbt gå in här i Sverige. Däremot finns det ett intresse att bygga motsvarande processer med svensk teknologi på annat håll i världen, där man har anledning att förnya sin metallurgi — vilket vi kanske inte behöver göra i Sverige f. n. Beträffande lönsamheten på statens investeringar vidhåller jag att det är angeläget att staten försöker förränta de pengar som man sätter in på olika områden till ungefär samma ränta som man själv får låna upp pengarna till.
Herr talman! Om man verkligen lyssnade på vad Per Westerberg sade skulle vi kanske, precis som Gunnar Sträng sade, få klappa igen en stor del av svensk handelsstålsindustri. Om man inte ser den i sitt sammanhang framöver blir nämligen risken stor för en massarbetslöshet — med Per Westerbergs politik i botten. Vi får hoppas att den inte förverkligas. Vad som innebär ett svek i hela SSAB-historien — nu kommer ungefär 3 500 människor att försvinna från svensk stålindustri på ganska kort tid — är naturligtvis den politik som förts under lång tid. Då blir man litet förvånad över att strukturplaner raseras och försvinner och det inte kommer något förslag till utveckling av stålindustrin som kan ha ett nytt och annat innehåll än den politik som förs nu. En av de viktigaste åtgärderna för Luleå, Sten-Ove Sundström, är finvalsverkets upprustning, som kan ha många dimensioner i manufakturering. När strukturplanen är akterseglad på alla orter, Sten-Ove Sundström -— alla har alltså svikit den i det här läget — kastar man fram ett förslag om att arbetslösheten skall flyttas. Jag vill i detta sammanhang framhålla, Sten-Ove Sundström, att nära 2 000 människor förlorat sina arbeten vid Domnarvets Järnverk sedan SSAB bildades. Då uppstår frågan: Vem är det som sviker? Sten-Ove Sundström vill tydligen inte ha någon expansion av svensk industri, av svensk stålverksindustri —i synnerhet inte när det gäller SSAB. I stället vill han flytta rälsverket från Domnarvet, utan samband med politiken i övrigt. Vilka arbetsuppgifter kan Sten-Ove Sundström föreslå de anställda vid Domnarvets Järnverk? Vad som står i vårt särskilda yrkande är att den aktuella investeringen måste ske genom en samordnad politik med investeringar i hela SSAB och att verksamheten skall överflyttas till Luleå. Försök inte att förvränga vad som står i yrkandet! Är Sten-Ove Sundström med på en samordnad utveckling av hela SSAB eller inte? Det är ju det som saken handlar om. Om Sten-Ove Sundström icke röstar för det konkreta vpk-förslag som ligger på riksdagens bord -— vilket jag förmodar att han inte gör — sviker han ytterligare arbetarna. Vi yrkar att ingen skall avskedas, att inga ytterligare nedläggningar skall ske och att investeringar skall göras på ett sådant sätt att de som snart prickas såsom övertaliga eller som redan är prickade såsom sådana skall få ett ordinarie arbete. Under tiden, till dess att dessa människor får ett ordinarie arbete inom SSAB, skall anställningsgarantin gälla. Den skall alltså inte upphöra 1983. Ställ upp på det i stället för att flytta arbetslösheten fram och tillbaka! Med detta i botten kan vi också göra en omstrukturering av SSAB.
Herr talman! Med tillfredsställelse registrerade jag att Per Westerberg försökte ta sig upp på fast mark efter sitt första inlägg med de klatschiga formuleringar han där presterade. Han konstaterade ju nyss när det gällde SSAB:s tillkomst — en direkt ekonomisk storsatsning från skattebetalarna som gjordes utan anspråk på en 14-procentig ränteavkastning — att han och hans partivänner var med på att så skedde. Vidare gav hans anförande vid handen att han ansåg att man självfallet måste ta hänsyn även till andra omständigheter än uteslutande den där ränteekonomiska avkastningssynpunkten när man diskuterar så viktiga problem som vi har debatterat här i dag när det gäller järnoch stålnäringen. Det var ett tillfrisknande från herr Westerbergs sida som jag inregistrerar. Jag har ett behov av att säga några ord till Lars-Ove Hagberg. Han har ju i debatten företrätt den mycket påtagliga regionalpolitiska synen på frågan om hur man skall organisera handelsstålsproduktionen här i landet. Han har uttalat sin ovilja mot att strukturplanen har förändrats. Nu har ju strukturplanen förändrats bl.a. som en följd av svårigheten att från den här regeringens sida prestera de ekonomiska insatser som skulle ha varit behövliga. Den strukturplanen har efterträtts av en perspektivplan. Men även den har man gjort upp i samråd med de fackliga intressena på de tre centralorterna Luleå, Borlänge och Oxelösund. När man skall genomföra en samordning i fråga om tre självständiga handelsstålverk och få till stånd en effektiv produktion, måste vissa omflyttningar ske. Självfallet måste dessa göras på ett sådant sätt att man på varje ort har en känsla av att orten behandlats något så när riktigt i jämförelse med övriga orter. Det är den synpunkten som har legat i botten, bl.a. för diskussionen om att överföra rälstillverkningen till Luleå. Här har Sten-Ove Sundström nu utvecklat den synpunkten så pass mycket, att jag inte skall föra den vidare. Skillnaden mellan Sten-Ove Sundström och Lars-Ove Hagberg är den att Sten-Ove Sundström har sett den här frågan utifrån uppfattningen att alla tre verken får lov att samordnas inom en företagsledning, medan Lars-Ove Hagberg fortfarande envisas med att bara ta hänsyn till Domnarvet och bortse från de andra produktionsställena. Jag upplevde den här debatten mycket intensivt, när det var fråga om att lägga ned metallurgin i Borlänge och basera ämnesproduktionen i Luleå. Men det gick att då komma fram till en förståelse, och jag är alldeles övertygad om att det går att komma fram till en förståelse även i fråga om rälstillverkningen. Att som Lars-Ove Hagberg säger koppla den tillverkningen med en planmässig uppläggning av kollektivtrafiken och en riksplan för järnvägarnas utbyggnad skulle, har jag en känsla av, möjligen dra ut för långt på tiden. Det skulle ta för lång tid innan vi kommer ur den situation som vi befinner oss i i dag och som inte är tillfredsställande, sett bl.a. ur Luleås synvinkel.
Herr talman! Trots Lars-Ove Hagbergs piruetter i slutet av debatten kvarstår faktum, att vpk lagt fram ett särskilt yrkande där man gjort sällskap med de idéer som de borgerliga har haft för att motarbeta utvecklingen i Luleå. Lars-Ove Hagberg vill helt enkelt att man skall vänta med investeringarna i Luleå tills det uppstår nya marknader och tills man har klarat av samordningen med satsning på kollektivtrafiken. Det står helt enkelt så i det särskilda yrkandet. Sedan må alla bedöma, när de läser protokollet efter debatten, vilken del av arbetarklassen som vpk arbetar för när det gäller stålfrågan. Det framgår av yrkandet och kommer också att belysas i protokollet efter debatten.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg menade att om man inte såg stålindustrin i ett sammanhang, så skulle det inte finnas mycket kvar. Jag vill först notera att en betydande del av stålindustrin fortfarande är i privat ägo — det är ofta nog de bästa bitarna. Jag tror inte att denna kammare hade varit bättre ägnad att se stålindustrin i ett sammanhang och hade kunnat skapa bättre konkurrensfördelar än vad de som sitter inne med kompetensen har kunnat göra. Jag tycker även att det förtjänar påpekas att industrifonden håller på med relativt många arbeten inom stålindustrin för att försöka förbättra konkurrenskraften. I vad gäller SSAB:s bildande och förräntning, som Gunnar Sträng var inne på, vill jag bara notera att man, när statskassan skall gå in, självfallet måste beakta de totala kostnaderna och de alternativa kostnaderna för vad en nedläggning skulle kosta statskassan i form av arbetslöshet, arbetslöshetsunderstöd m.m. I det läget kan man nog anta att det var en korrekt att statskassan gick in. Men man kan ifrågasätta om det var korrekt metod som användes den gången, eller om statskassan borde ha gått in efter en konkurs och i stället rekonstruerat från scratch.
Herr talman! Per Westerberg säger att de bästa bitarna finns kvar i privat ägo. Ja, tacka för det! De andra delarna har man ju överlämnat åt samhället för att man skall klara sysselsättningen och framtiden. Jag känner Stora Kopparberg, och jag känner Gränges. Jag vet vad de har haft för stålfilosofi genom åren. Den är sannerligen inte god. Så kan vi ju titta på råjärnsprocessen och se vilken dynamik det finns i styrelserummen i dag — hur kortsiktig den är. Den sträcker sig inte mer än en å två år framöver, om man ens gör så långa klipp framåt. I fråga om råjärnsprocessen är det många fler håll man måste titta åt. Där fattas inte de avgörande och långsiktiga besluten i de styrelserummen. Gunnar Sträng säger att jag i den här debatten står för den regionalpolitiska synen. Ja, men vad står då Gunnar Sträng för? Jo, han står för att det skall ske en omflyttning inom SSAB. Han accepterar bantningskuren i SSAB — att det blir färre arbetstillfällen. Han accepterar att man flyttar ett verk till ett annat och att arbetslöshet uppstår på den ord från vilken verket flyttat. Vad jag efterlyser är: Skall man efter denna borgerliga nedrustning flytta verk utan att ha en politik i botten som kan leda till en expansion inom stålsektorn? Jag trodde — men det tror jag inte längre — att den regering som vi får i höst kanske skulle föra en offensiv politik vad gäller de kollektiva kommunikationerna, att det skulle ingå i dess politik. Men det blir tydligen inte så. Det är status quo eller t.o.m. bantning. Detta är verkligen att svika regioner som Bergslagen och Norrbotten. Vad gäller strukturplanen och samråden inom fackföreningarna är jag inte heller säker på att det i dag finns fullt samförstånd mellan fackföreningarna beträffande flyttningen av rälsverket. Sedan några ord till Sten-Ove Sundström: Läs protokollen mycket noga, och läs det särskilda yrkandet innantill! Då slipper Sten-Ove Sundström i fortsättningen tro att jag gör reträtter. Hade han från början läst vad som står i det särskilda yrkandet hade det aldrig varit nödvändigt för honom att göra de här påståendena. Jag vill fråga ytterligare en gång: Vilka jobb skall Sten-Ove Sundström skapa på den plats som rälsverket försvinner ifrån? Är vi ense om att vi skall ha en expansiv stålpolitik i det här landet, att vi måste lyfta den ur det bottenläge, det träsk, där den f.n. ligger? Och är Sten-Ove Sundström beredd, i slutänden, att rösta för det kortsiktiga åtgärdsprogram som behövs för SSAB för att inte människor skall behöva gå i förtidspension eller bli arbetslösa?
Herr talman! Om herr Westerberg gör ett inlägg till har han orienterat sig så nära min principiella uppfattning att det är onödigt att föra en debatt oss emellan. Jag vill gärna ge honom beröm för denna hans snabba förändring i fråga om hur själva sakfrågorna bör hanteras. Vidare: Lars-Ove Hagberg diskuterar som om han hade skygglappar för båda ögonen vad gäller den situation där vi i dag befinner oss. Det är ju tämligen meningslöst att servera förslag som inte har någon som helst täckning vid en realistisk bedömning av vad som är möjligt att genomföra. Vi har begränsat våra förslag till vad vi anser att en handlingskraftig regering kan realisera.

Så fungerar det hela inte.

Herr talman! Det äger rum en strukturförändring vad gäller de här tre orterna. Produktionsutrustning och produktion i olika former har bytts ut. För att de överenskommelser som har träffats mellan de fackliga organisationerna i dessa sammanhang skall fungera, och för att man skall kunna samarbeta på sikt krävs det också att företaget fullföljer utbytet av utrustningar och den plan som lagts till grund för det hela. Det är därför förvånande att Lars-Ove Hagberg nu slår till reträtt i detta sammanhang. Framför allt vill han bromsa utvecklingen, vilket gör att den ort som har den största arbetslösheten, med tre gånger så hög arbetslöshet som landet i genomsnitt, kommer att drabbas. Det hade varit klädsamt om Lars-Ove Hagberg hade ställt upp på hela utvecklingsprocessen — som de fackliga organisationerna har gjort. Å andra sidan är inte Lars-Ove Hagberg och hans parti kända för att ställa upp på de fackliga kraven i sådana här sammanhang. Men det hade varit klädsamt, och därigenom hade vi fått en produktionsbalans mellan orterna. Det hade funnits en ordentlig möjlighet att starta från scratch och därmed förutsättningar för att bygga upp svensk stålindustri.
Herr talman! Gunnar Strängs realism — med eller utan skygglappar — ser ut så här: Först görs det upp en strukturplan. Den strukturplanen innehåller en viss fördelning mellan orter. Den saboteras av industriminister och företagsledning gemensamt. I slutändan blir resultatet en mycket större arbetslöshet än som var förutsatt. I det läget vill Gunnar Sträng inte ge SSAB någon utvecklingsmöjlighet utan vill flytta arbetstillfällen inom SSAB. — Det är Gunnar Strängs realism. Jag blir mycket besviken på den socialdemokratiska stålpolitiken om den skall utformas på det sättet framöver. Vi har i vårt särskilda yrkande pekat på att åtgärderna måste kombineras med utvecklingsmöjligheter och en hemmamarknad. Sten-Ove Sundström är tydligen inte så förfärligt insatt i SSAB. Jag kan berätta för honom att malmmetallurgin i Domnarvet har lagts ned, att mediumverket har lagts ned och att det har skett en omfattande rationalisering, en rationalisering långt över vad som angavs i strukturplanen. I det läget vill man nu flytta arbetstillfällen. Jag är förundrad över att Sten-Ove Sundström inte vill medverka till ökade insatser i SSAB för att behålla nuvarande personalnivå och ge alla anställda ett ordinarie arbete. Det är vad det särskilda yrkandet handlar om. En förutsättning för det är att vi förbättrar vår hemmamarknad, och en sak som skulle kunna göra det möjligt är att satsa på en utveckling av vår kollektivtrafik och en utveckling på många andra områden som jag har redovisat.
Herr talman! Jag har kommit fram till att det kanske inte lönar sig att fortsätta debatten med Lars-Ove Hagberg. Men jag vill ändå säga att när Lars-Ove Hagberg säger att Gunnar Sträng hävdar att det inte skall göras någonting inom SSAB:s område, så begår han våld mot sanningen. I de socialdemokratiska reservationerna finns det klara yrkanden om ytterligare ansträngningar för att bygga ut SSAB. Det har anmärkts på att vi inte samtidigt har behängt dessa reservationer med krav på pengar. Det är inte nödvändigt att göra det i dag. Vi kommer att få åtskilliga tillfällen framöver att diskutera den penningtilldelning som blir erforderlig för den utbyggnad och de åtgärder som vi bl.a. i våra reservationer skisserat. På den punkten tillbakavisar jag alltså de oförskämda beskyllningarna från Lars-Ove Hagberg. Å andra sidan vill jag säga att jag, när jag har studerat den här branschen, ändå har tvingats se sanningen i vitögat. Lars-Ove Hagberg för, fri från alla besvärligheter i jordelivet, ett resonemang ovanför molnen. Han inbillar sig att man på det viset skulle kunna utforma en realistisk järnoch stålpolitik. Jag har velat säga detta, och kan sluta med det. Det lönar sig inte — och jag har kanske inte heller mera utrymme till mitt förfogande — att försöka övertyga Lars-Ove Hagberg om detta. Han har inte bara skygglappar för ögonen utan tydligen också proppar i öronen. Under sådana förhållanden lönar det sig inte att debattera.
Herr talman! Låt mig till sist för min del bara säga att jag förstår att det är besvärligt för Lars-Ove Hagberg att här föra en argumentation liknande den de borgerliga fört under de senaste sex åren för att motverka en utveckling för Luleås del. Jag konstaterar bara att Lars-Ove Hagberg i sitt särskilda yrkande vill skjuta upp investeringen i rälstillverkning i Luleå med argumentet att vi skall invänta först en samordning med satsningarna på kollektivtrafiken och sedan att nya marknader uppstår. Det är liknande motiveringar som de borgerliga anfört de senaste sex åren för att motverka investeringar i det län som har drabbats utan varje jämförelse hårdast av alla län i landet när det gäller sysselsättningen och arbetslösheten. Det är alltså vpk:s nya stållinje! Jag förstår att det är besvärligt för Lars-Ove Hagberg, men det är i alla fall fäst på papper som ett särskilt yrkande. Sedan återstår det att se om vpk också ställer upp på det i den efterföljande voteringen.
Herr talman! Gunnar Sträng måste ha tagit fel — propparna i öronen sitter på Sten-Ove Sundström. Han säger nu att vpk har liknande argumentering som de borgerliga. Hur kan han påstå det? Endera kan han inte läsa eller också har han skygglappar för ögonen och proppar i öronen. Borgerligheten och vi har inte samma argumentering. Jag har inte hört att borgerligheten har sagt att vi skall utnyttja kollektivtrafiken. Ändå påstår Sten-Ove Sundström det. Det är en debatteknik som är långt under isen. Beträffande omstruktureringen är det väl så, Gunnar Sträng, att de förslag som finns i dag är ett finvalsverk till Luleå, ett rälsverk till Luleå och en satsning i Oxelösund. Sedan är det stopp för initiativ som socialdemokratin vill föreslå SSAB. Och detta trots att man måste vara medveten om att samtliga orter som berörs av SSAB:s verksamhet är utsatta för kris. Ändå vill man ha en omfördelning utan att lägga fast en politik för framtiden. Man skall inte, Sten-Ove Sundström, invänta satsningen på kollektivtra fiken innan man gör investeringar för rälstillverkning i Luleå. Man skall göra satsningen samtidigt med investeringarna. Jag trodde att Sten-Ove Sundström tillhörde ett parti som var handlingskraftigt, men han tror tydligen inte på sin egen politik. Och han ställer inte heller upp på att rädda SSAB-arbetarnas arbetstillfällen framöver. Egentligen kommer Sten-Ove Sundström att se till att de blir avskedade.

Herr talman! När riksdagen i december förra året behandlade studieoch yrkesorienteringen i grundskola och gymnasium underströks — såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet samt från flera talare i kammaren — den stora roll som denna fråga har för våra ungdomar. En väl fungerande syo är helt avgörande för att övergången till gymnasium eller arbetsliv kan ske så smidigt som möjligt. Skolans uppföljningsansvar för alla ungdomar under 18 år ställer stora krav på syo-funktionärerna. Detta gäller också behovet av ökade kontakter med arbetslivet, som är en nödvändig förutsättning för att skolan skall kunna fullgöra sin uppgift att utbilda ungdomarna för arbetslivet. Inte minst det nya beslutet om genomförande av prao innebär att skolans syo-funktionärer måste vidga sina kontakter med arbetslivet. För att klara de uppgifter som staten i detta sammanhang ålägger kommunerna måste ökade resurser anvisas, annars blir de vackra orden och de stora löftena bara ord utan innehåll. Ungdomarna kommer i kläm och drabbas negativt såvida inte kommunerna tillför verksamheten egna medel. Det är synnerligen angeläget att ungdomarna får en ordentlig vägledning om arbetsmarknaden och dess behov och utveckling. Det handlar om ökade insatser när det gäller att informera om verkligheten i arbetslivet och om de utbildningar som finns. Och det är synnerligen angeläget att bryta de traditionella yrkesvalen, som vi så många gånger har diskuterat i den här kammaren. Det är speciellt flickorna som av tradition väljer yrken där man 61 mer och mer har märkt en minskad efterfrågan på arbetskraft. Det är alltså angeläget att öka förståelsen och informationen och att vidga vägledningen till de grupper som det nu gäller. Det är angeläget att ungdomarnas intresse för de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna ökar. Vi är medvetna om att det är inom dessa områden som de stora förutsättningarna kommer att finnas för att få en fast förankring i arbetslivet. Alla elever i grundskolan måste garanteras vägledning inför valet av fortsatta studier eller arbete. Dessutom finns det grupper av ungdomar som har behov av särskilda insatser. Det har framhållits tidigare att rätten att erhålla vägledning skall gälla alla. Det framhölls i en proposition som behandlades i december. Man pekade också på att det var angeläget att ge de grupper som har det extra svårt när det gäller att få en fast förankring, som av någon anledning har ett handikapp — det kan vara fråga om fysiska, psykiska eller sociala handikapp — speciell vägledning, speciell hjälp. Det gäller också våra invandrare som kommit till en miljö och ett kulturmönster som inte är likvärdiga med vad man är van vid. För dessa kan det behövas en förstärkning, exempelvis genom tvåspråkiga syo-funktionärer. Det är angeläget att framhålla detta. I debatten i december månad betonades ju vikten av att speciella insatser görs för de ungdomar som befinner sig i en särskild farozon. Det är alltså ett stort ansvar som åvilar samhället — det gäller att hjälpa och vägleda ungdomarna, så att de känner att de har en betydelse i samhället. Ungdomarna måste få uppleva att den utbildning de satsar på ger dem en chans till arbete, när de är färdiga med utbildningen. De ungdomar som av olika skäl ej vill fortsätta sin utbildning efter grundskolan måste känna att samhället, som har ett uppföljningsansvar, kan hjälpa dem genom en kombination av arbete och praktik samt stimulera dem till en utbildning som säkrar deras ställning på arbetsmarknaden. Jag har här betonat — och vi har tidigare diskuterat den saken — att det är angeläget och viktigt att resurser verkligen avsätts på det här området. Vi yrkar därför att 20 miljoner utöver regeringens förslag förs till grundskolans förstärkningsresurs, att användas för syon och skolans uppföljning när det gäller 16-17-åringarna. Vi konstaterar alltså att vi i samband med diskussionen i december månad —-alla framhöll då hur angeläget det var att syon fick resurser — inte fick någon deklaration från den borgerliga majoriteten om huruvida man var beredd att leva upp till de ambitioner som framgick av propositionen. Nu visar det sig att maniicke avsätter ökade resurser. I stället blir det en minskning av resurserna till syon. Det kommer att innebära svårigheter för ungdomarna. Vi anser vidare att vårt tidigare förslag om att SÖ skall utarbeta modeller för vägledningsinsatserna är synnerligen angeläget när det gäller att hjälpa kommunerna vid fördelningen av de resurser som finns. Det gäller att använda dessa på ett för ungdomarna riktigt sätt. I tidigare debatter har framhållits att vi här söker styra kommunerna när det gäller användningen av resurserna. Jag vill understryka att modellerna syftar till att underlätta för kommunerna att använda syo-resurserna på ett för alla angeläget sätt. Det är alltså icke fråga om att från centralt håll styra Nr 120 kommunernas insatser — det är fråga om att hjälpa kommunerna. Det är inte fråga om en centralisering, som så ofta framhållits — det är fråga om att stödja och hjälpa kommunerna. Alla skall alltså enligt vår uppfattning ha möjlighet till syo-vägledning. Särskilda insatser skall göras för dem som behöver hjälp, och det kräver ökade resurser. Om vi skall kunna leva upp till detta, måste staten ta sitt ansvar. Ansvaret får icke övervältras på kommunerna. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2 som är fogad vid utbildningsutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 17 behandlar anslagen till det obligatoriska skolväsendet. Till betydande delar står vi moderater bakom de ställningstaganden utskottet här har gjort, men i några avseenden har vi anfört avvikande uppfattningar i form av reservationer. Min avsikt är att något beröra dessa reservationer, till vilka jag nu yrkar bifall. Det borde inte vara obekant för någon i vårt land hur nödvändigt det är att vi alla visar största återhållsamhet när det gäller nya kostnadskrävande samhälleliga åtaganden samt att söka åstadkomma besparingar, där så kan ske utan allvarliga men för verksamheternas innehåll och kvalitet. Det gäller på skolans område lika väl som på alla andra områden. I vårt land satsar vi mer per capita på utbildningsväsendet än man gör i något annat industriland. Resurserna för grundskolan har i reala termer nästan fördubblats sedan den infördes 1962. Sammantaget satsar staten och kommunerna ca 36 miljarder kronor på grundskolan. Vi har den största lärartätheten i världen i det obligatoriska skolväsendet. I genomsnitt har vi en heltidsanställd lärare för 14 elever. Det finns all anledning att ha dessa uppgifter klara för sig, när vi diskuterar besparingar på skolans områden och hur resurserna bäst skall användas. Det finns också anledning att minnas det mot bakgrund av den ofta onyanserade och felaktiga socialdemokratiska kritiken om borgerlig nedrustning på skolans och utbildningens område. Det är naturligtvis oerhört väsentligt att vi verkar för att resurserna kommer till bästa användning och att de utnyttjas så effektivt som möjligt. Inte minst viktigt är att de personella resurserna har en rimlig och ändamålsenlig omfattning. Som jag nyss påpekade har vi den största lärartätheten i världen. Det är väsentligt att klassoch gruppsammansättningen sker på ett sådant sätt att personal, lokaler och materiel utnyttjas så, att undervisningen kommer eleverna till godo på bästa sätt. Skolans egen bedömning bör här vara vägledande. För att få en ordentlig belysning av hur resurserna används och för att kunna motverka resursslöseri anser vi moderater att en översyn bör göras. Denna bör omfatta såväl de statliga som de kommunala medlen. För skolor och kommuner bör en sådan översyn vara angelägen, eftersom de är betjänta av att få en vägledning i här ifrågavarande avseenden. 63 Tyvärr har inte utskottsmajoriteten funnit skäl föreligga att biträda vårt förslag. Det är med beklagande jag konstaterar att insikten om nödvändigheten av en omsorgsfull och noggrann prövning av hur samhällets resurser används ännu inte vuxit sig tillräckligt stark på alla håll. Till frågan om en effektiv och ändamålsenlig resursanvändning hör i högsta grad också tillämpningen av de bestämmelser och användningen av de resurser som gäller för den samlade skoldagen. Avsikten med den samlade skoldagen har alldeles tveklöst från början varit att all skolans verksamhet, såväl de lektionsbundna som de fria aktiviteterna, skall präglas av skolans mål och ha ett pedagogiskt syfte. Detta gäller alltfort i oförminskad omfattning. På många håll har man också detta alldeles klart för sig. Det finns åtskilliga exempel som vittnar om en uppläggning av arbetet som ger skoldagen ett innehåll helt i överensstämmelse med de av riksdagen uttalade intentionerna. Det borde inte behöva sägas att det är en självklarhet att det skall förhålla sig på det viset. Men tyvärr vittnar erfarenheterna från verksamheten med de fria aktiviteterna också om att man långt ifrån överallt insett innerbörden av de ställda kraven och att man tillämpar denna del av skolans arbete på ett felaktigt sätt. Missuppfattningarna om syftet med den samlade skoldagen är dess värre omfattande. Innehållet i de fria aktiviteterna präglas alltför ofta av verksamheter som faller utanför den pedagogiska ramen. Aktiviteter med hobbyinriktning och av underhållskaraktär förekommer i betydande omfattning. Vi anser det inte vara rimligt att sådana aktiviteter drivs inom den samlade skoldagens ram. Det måste vara frivilligt för eleverna att delta i sådana sammanhang. Det är nu mer än fem år sedan beslutet togs om SIA-reformen. Alltjämt förekommer, som jag redan sagt, klara missuppfattningar om innebörden av fria aktiviteter. Detta medför ett resursslöseri, som alls inte gagnar skolans intressen. Det är således nödvändigt att bestämmelserna förändras, så att det klart framgår vilka aktiviteter som kan anses höra till skolans primära uppgifter. Därvid bör också nogsamt uppmärksammas SIA-utredningens förslag att tiden för fria aktiviteter bör utnyttjas för stöd till svagpresterande elever eller till elever som kommit efter i undervisningen. SIA-utredningen föreslog att fria aktiviteter inom den samlade skoldagen skulle finansieras inom förstärkningsresursen. Erfarenheterna av det särskilda statsbidraget visar att detta medverkat till missuppfattningen om syftena med den samlade skoldagen. Någon samordning av olika kommunala reseruser som skulle bidra till lägre kostnader — vilket utredningen förutsatte — har ej heller kommit till stånd i någon större omfattning. Vi anser därför tiden vara mogen för en omprövning av det särskilda statsbidraget. Enligt vår mening bör det avskaffas, vilket skulle medföra en besparing av statens kostnader med ca 30 milj.kr. Herr talman! Till betänkandet finns också fogat ett antal moderata reservationer som berör hemspråksundervisningen. Även dessa reservationer präglas till betydande delar av ambitionen att åstadkomma nödvändiga besparingar. Statsbidragets konstruktion för grundskolans verksamhet, inkl. hemspråksundervisningen, lämnar som bekant en större frihet för kommu nerna än tidigare. Detta är helt i linje med den politik som bedrivs från moderat håll. Den schablon om 1,1 veckotimme per hemspråkselev som f. n. utgår i statsbidrag har, tillsammans med basresurserna, av kommunerna använts på ett sådant sätt, att statistiska centralbyrån ansett att kommunerna överkompenserats för sina kostnader för hemspråksundervisningen genom att de anordnat hemspråksklasser. Föredragande statsråd talar om en dubbelfinansiering, som skulle strida mot intentionen i riksdagsbeslutet om hemspråksundervisning. Huruvida detta är fallet eller inte lämnar jag nu därhän. I alla händelser har kommunerna inrättat sig efter de utgående bidragen och skulle naturligtvis få en svår omställningsprocess, om förslaget i propositionen omedelbart förverkligades. Utskottsmajoriteten har emellertid skickat tillbaka förslaget till regeringen för förnyad behandling. Detta får till konsekvens att de beräknade besparingarna budgetåret 1983/84 uteblir. Vi anser det vara nödvändigt att åstadkomma besparingar redan för kommande budgetår och har därför anvisat en väg, som dels innebär en rimlig besparing, dels medför att statsbidragssystemet för hemspråksundervisning blir neutralt i organisatoriskt hänseende och lätt att hantera. Vi föreslår således att statsbidraget skall utgå med 1 veckotimme per elev i stället för nuvarande 1,1 veckotimme. Genom vårt förslag ställer man inte skolledare och lärare inför de närmast olösliga gränsdragningsproblem som ett förverkligande av de i budgetpropositionen föreslagna reglerna skulle innebära. Man undviker också den styrande effekt på kommunernas val av pedagogisk organisation för hemspråksundervisningen som ligger i regeringsförslaget. I besparingssyfte har vi också uttalat att den ovillkorliga rätten till hemspråksundervisning bör begränsas för de elever som behärskar svenska som en genomsnittlig svensk och saknar kunskaper i hemspråket. Enligt vår mening bör det ankomma på skolan att bedöma om dessa elever skall få hemspråksundervisning på motsvarande sätt som skolan bedömer vilka elever som skall få stödundervisning i svenska. Vi anser därför att bestämmelserna om rätt till hemspråksundervisning omedelbart skall ses över med en inriktning i enlighet med vad jag här anfört. Slutligen, herr talman, vill jag understryka vad vi i reservation 6 säger om friheten för kommunerna att organisera hemspråksundervisningen på det sätt som bäst främjar elevernas studiesituation och utveckling. Hit hör enligt vår mening möjligheten att på olika stadier i grundskolan bilda hemspråksklasser, varvid en självklar förutsättning bör vara att undervisning i och på svenska gradvis införs. Vad så gäller den mycket viktiga frågan att ge eleverna möjlighet att bibehålla sin kulturella identitet, vill jag uttala att detta kan ske i många olika former och inte nödvändigtvis i lektionsform. Det torde vara väl så effektivt och rationellt att överlåta denna del av undervisningen till invandrarorganisationerna själva, varigenom den också kan förläggas till tid utanför skoldagen. Härigenom vinnes tid för att bibringa eleverna nödvändiga ämneskunskaper och färdigheter. Med det anförda yrkar jag åter bifall till samtliga de reservationer som vi moderater fogat till utskottsbetänkandet.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att behandla vpk-motionerna 1981 82:1829. Där föreslår vi såväl kvantitativa som kvalitativa förbättringar av hemspråksundervisningen för invandrarelever. Vårt parti anser att de av oss föreslagna åtgärderna är nödvändiga för att förbättra invandrarbarnens situation i den svenska skolan, som f.n. är mycket svår. Det framgår av olika vetenskapliga rapporter och redovisningar att invandrarbarnen riskerar allvarliga störningar i sin språkutveckling. Halvspråkighet är mycket vanlig bland invandrarbarn och ungdomar. Den får som följd liten förståelse av abstrakta begrepp och stora svårigheter att uttrycka känslor. Halvspråkigheten bidrar till att invandrarungdomar diskrimineras i utbildningshänseende, får en sämre ställning på arbetsmarknaden, och drabbas av arbetslöshet i väsentligt större utsträckning än svenska ungdomar, vilket under en följd av år har visats i kalla siffror. Invandrarbarnen drabbas även av sociala problem och isolering i större utsträckning än svenska barn och ungdomar. Det är emellertid inte bara de språkliga bristerna som orsakar dessa förhållanden — det är de språkliga bristerna i kombination med det de förorsakar, nämligen identitetslöshet, psykisk instabilitet och kluven personlighetsutveckling. Det borde vara självklart att ett utvecklat språk är en förutsättning för förståelse av den egna kulturen, den nationella kulturens särart och den egna kulturens villkor och historia. Det är ett villkor för social begreppsbildning och tillhörighet. Det borde också vara självklart att kulturen och de moralbegrepp, attityder, värderingar och allmänt accepterade sanningar som innefattas i begreppet kulturellt arv, utgör den grund som varje människa bygger och utvecklar sin personlighet och identitet på. Och det handlar både om individuell identitet — dvs. känslan av att jag har ett visst värde, att jag duger någonting till, känslan av självrespekt och självförtroende — och om gruppidentitet, dvs. vetskapen om att jag tillhör en grupp människor som har en historia bakom sig, att mitt liv har ett sammanhang som är sammanflätat med gruppens framtida liv, intresse och utveckling. Förutsättningen för att invandrarbarnen skall skaffa sig den identiteten är ett utvecklat modersmål. Mot denna bakgrund ställer vårt parti krav om att modermålsundervisningen skall göras obligatorisk och ges samma ställning som Övriga obligatoriska ämnen i grundskolan. Vi anser att undervisningen i möjligaste mån bör bedrivas i enspråkiga klasser på modersmålet. Erfaren heter som grundats på långvarig och omfattande försöksverksamhet talar enbart för denna undervisningsform. Vi anser vidare att man bör undvika språkligt sammansatta klasser med mer än två språk, ty den undervisningsformen verkar hämmande på barnens språkfärdighet. Dessa krav har ställts tidigare av vårt parti i olika motioner och har avslagits. Vad gäller frågan om obligatorisk modermålsundervisning, moti Nr 120 verades avslagsyrkandena med påståendet att en sådan konstruktion strider mot valfrihetsmålet i riksdagens beslut om riktlinjer för invandrarpolitiken från 1975. Med det menas att invandrarna får fritt välja om de vill behålla och utveckla sin nationella identitet, sitt kulturella arv och sin särart. Och därför bör modermålsundervisningen vara frivillig. Vårt parti är av den bestämda uppfattningen att förutsättningen för invandrarbarnen och ungdomarna att kritiskt granska, positivt påverka, utveckla, helt eller delvis förkasta eller bibehålla sitt kulturella arv, är att man har en egen utvecklad personlighet och ett utvecklat modersmål. Då skapas verkliga möjligheter för invandrarungdomar att också kritiskt granska, förkasta eller bibehålla — helt eller delvis — den svenska kulturen. Utskottet och regeringen är väl medvetna om det förhållande som finns mellan det kulturella arvet, den nationella identiteten och modersmålet. Därför kan ingen komma på idén att göra modersmålsundervisningen frivillig för de svenska barnen: den är obligatorisk och så kommer den att förbli, oberoende av de ekonomiska konjunkturerna och det finansiella läget. Men samma utskott anser att modersmålsundervisningen för invandrarbarn bör vara frivillig. Och detta framställs som ett slags privilegium i fråga om valfrihet för invandrarna som svenskarna saknar. Man anser tydligen att det kulturella arvet, den nationella identiteten, den historiska bakgrunden, är mindre väsentliga för invandrarbarnens personlighet och identitet än för de svenska barnen. Vi anser att en förutsättning för att invandrarbarnen skall få valfrihet senare i livet är att alla invandrarbarn som verkligen behöver det får modermålsundervisning i tillräcklig omfattning. Dessutom har vi ställt krav på att begreppet hemspråksundervisning byts ut mot modersmålsundervisning. Vi menar att hemspråksbegreppet är oegentligt och otillräckligt. Även barn vilkas föräldrar försöker staka sig fram på en hjälplig svenska kan behöva undervisning i det egna språket, i vissa fall kanske mer än andra. Dessutom bör ämnet innehålla en ambition att ge barnen grundliga kunskaper i deras nationella kultur och historia, vilket inte begreppet hemspråk innefattar. Slutligen innebär begreppet hemspråk ett avsteg från erkännandet av de nationella minoriteternas rätt att bevara sin särart. Herr talman! I det betänkande som vi behandlar nu tillstyrker utskottet regeringens aviserade besparing på 45 milj.kr. för budgetåret 1983/84. De skäl som regeringen anför för inbesparingen är att kommunerna har överkompenserats för sina kostnader för hemspråksundervisning genom att de veckotimspris som gäller för basresurser också fått avse statsbidraget till hemspråksundervisning. Regeringen bygger sitt påstående om kommunernas överkompensation för hemspråksundervisningskostnader på en undersökning utförd av SCB som dock inte redovisas i propositionen, varför uppgiften inte låter sig analyseras och värderas. Vårt parti anser att det fordras betydligt grundligare studier av hur och under vilka villkor hemspråksundervisningen bedrivs ute i 67 kommunerna. Det finns all anledning att anta att behovet av hemspråksundervisningen ute i landets skolor är oändligt mycket större än det som täcks in med de nuvarande statsbidragsreglerna. Detta borde ses över, bl.a. därför att här finns massor med belägg, både i form av vetenskapliga undersökningar och i form av vittnesmål från lärare ute på fältet. Det som med säkerhet kan fastslås är att den besparing på 45 miljoner som hela utskottet, inkl. socialdemokraterna, har tillstyrkt kommer att kraftigt minska möjligheterna till hemspråksundervisning. Den kommer att försämra invandrarbarnens redan mycket svåra skolsituation. Herr talman! Hans Nyhage talade om invandrarpolitiken. De motioner som har väckts av moderaterna i dessa frågor och de reservationer som har avgivits av moderaterna ger mig anledning att säga att hade jag varit moderat skulle jag skämmas för att försvara en sådan invandrarpolitik. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner.

Herr talman! I mitt inlägg kommer jag att uppehålla mig vid reservationerna 1, 2, 3 och 4. Övriga reservationer i betänkandet kommer att kommenteras av Ylva Annerstedt. I reservation 1 begär moderaterna en översyn av resursanvändningen i grundskolan. Det är alldeles riktigt som Hans Nyhage sade, att vi satsar stora resurser på grundskolan. Det är naturligtvis, som Hans Nyhage också påpekade, viktigt att fördelningen och användningen av de resurserna sker på bästa sätt och med utgångspunkt i de lokala behov som finns. Jag förmodar att när man begär den här översynen är det skolöverstyrelsen som man räknar med skall göra den. Nu hör det till saken att detta är en arbetsuppgift som skolöverstyrelsen skall syssla med kontinuerligt. F.n. är två stora utredningar klara. En är gjord kommunvis och en rektorsområdesvis. Man räknar också med att till hösten göra en utvärdering av resursanvändningen, speciellt när det gäller elever med särskilda behov. I och med detta är de krav som ställs i motionen och i denna reservation redan tillgodosedda. I reservation 2 föreslår socialdemokraterna att ytterligare 20 milj.kr. anslås till studieoch yrkesorientering. Lars Svensson sade här att vi alla är överens om vilken stor och viktig roll studieoch yrkesorienteringen spelar när det gäller elevernas möjligheter att övergå från skola till arbetsliv samt när det gäller skolans uppföljningsansvar för elever upp till 18 år. Där råder det inga delade meningar. När vi hösten 1981 beslöt om det nya statsbidraget till SYO-verksamheten, var avsikten att detta bidrag i framtiden skulle anknyta till det allmänna statsbidraget till skolformen. I dag uppgår den icke undervisningsbundna delen till 114 milj.kr. i budgetpropositionen. Såsom har påpekats här i dag och även tidigare vid olika tillfällen har vi även på skolområdet skyldighet att vara aktsamma om utgifterna. Vi måste se till att prioriteringar och besparingar får slå igenom också på detta område, lika väl som inom andra sektorer av samhället. Med den utgångspunkten anser utskottets majoritet att det i dag inte finns något ekonomiskt utrymme Nr 120 för ytterligare tillskott till denna verksamhet. I reservation 2 begärs också att SÖ skall utarbeta en modell för vägledningen ute i kommunerna. När vi i höstas behandlade det betänkande som rörde just studieoch yrkesorientering, sade utskottet bl.a. att det, om kommunerna behöver hjälp med organiserandet av detta arbete, kan bli nödvändigt att SÖ framställer ett material för att ge exempel på hur arbetet ute i kommunerna skall läggas upp. Utskottet underströk — det gjorde även Lars Svensson — att det inte är meningen att man på något sätt skall detaljstyra. Kommunerna har det lokala ansvaret. De känner bäst till var behovet finns och kan planera därefter. Men ingenting hindrar att SÖ kan vara kommunerna behjälplig med just denna form av service. I reservationerna 3 och 4 tar moderata samlingspartiet upp den samlade skoldagen. I reservation 3 föreslår man att eleverna skall kunna befrias från viss del av den samlade skoldagen, och i reservation 4 föreslår man att det särskilda statsbidraget till den samlade skoldagen skall avskaffas. Hans Nyhage sade här att man har missbrukat dessa pengar och inte följt de intentioner som fanns när SIA-beslutet fattades. I någon mån kan jag hålla med honom om detta. Skoldelegationen, som hade till uppgift att följa upp denna del av SIA-reformen, hade i sin verksamhet tillfälle att i olika sammanhang och på skilda ställen i landet uppleva hur man hade planerat och genomfört den samlade skoldagen. Det fanns utomordentligt fina exempel på hur man verkligen hade lyckats och fått en fin anda i skolan. Men det fanns även exempel, där resultatet inte blivit fullt så lyckat utan där man, precis som Hans Nyhage sade, hade missuppfattat själva grundtanken med den samlade skoldagen. Detta medförde att skoldelegationen i mars 1980 skrev till regeringen och påtalade just dessa missförstånd samt framhöll att det kanske behövdes litet klarare riktlinjer och regler så att sådana här missförstånd inte skulle behöva uppstå. I den nya läroplanen, Lgr 80, anges just vad den samlade skoldagen skall innehålla. Jag tycker att det om något är en garanti för att man inte skall vara ovetande om att skolans mål och den pedagogiska verksamheten skall vara grundläggande för aktiviteterna. I sammanhanget skall det också finnas en helhetssyn på verksamheten, och det innebär att mycket av de här aktiviteterna bör ha en klar anknytning till lektionerna. När det gäller lågstadiet har det sagts, och det framgår också av läroplanen, att den samlade skoldagen ger barnen litet mera tid att syssla med sådant som de gjorde i förskolan. Det tror jag i sin tur kan innebära att övergången från förskola till lågstadium blir mjukare och mindre fylld av problem än vad den är i dag. Till sist, herr talman, skulle jag vilja säga några ord om det särskilda yrkande som centerledamöterna har fogat till betänkandet. Där anser vi att den utveckling som skett inom grundskolan successivt måste följas upp med vissa förändringar.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

Herr talman! Det finns kanske inte så stor anledning att på nytt föra den debatt om syon som vi hade strax före jul i fjol. Jag konstaterar bara att jag nu har fått svar på den fråga som jag ställde vid det tillfället, när statsrådet Tillander inledde debatten, nämligen om avsikten med det förslag som lades fram var att också syon skulle drabbas av besparingsåtgärder. Kerstin Göthberg har nu erkänt att även denna bit av skolans verksamhet får vidkännas besparingar. Här har vi en helt annan uppfattning. Vi anser det angeläget att stödja ungdomarna när de går i skolan och att vid uppföljningen efter grundskolan se till att de får en fast förankring i arbetslivet eller kanske i första hand kommer in på någon typ av utbildning. I de fall vi lyckas klara ungdomarna vid den tidpunkten kommer vi att kunna göra besparingar på andra områden där vi annars blir tvingade att sätta in resurser. Vi tror alltså att insatser här innebär minskade utgifter vid andra tillfällen. Vi ser också — det slogs fast i propositionen i december månad — att man begär ökade insatser av syon fr.o.m. budgetåret 1982/83. Vi vet även vad praon kommer att betyda. Men nu går man fram med ett förslag som innebär minskade resurser för att klara dessa uppgifter. Därför säger vi: Detta betyder antingen att man vältrar över kostnaden på kommunerna eller att ungdomarna inte får det stöd och den hjälp de behöver. Ungdomarna kommer att känna att de inte har någon uppgift att fylla i samhället. Därför anser vi att det är en felaktig besparingsåtgärd. Vi kommer att få betala den om igen. Vi föreslår en ökning av resurserna för att slippa betala vid en annan tidpunkt.
Herr talman! Det är riktigt att skolöverstyrelsen granskat effekterna av det nya statsbidragssystemet, men vi har begärt att få en översyn av hur de statliga och kommunala medlen används ute i skolorna. Inte minst anser vi att man bör se över personaltillväxten. Avsikten är att försöka komma till rätta med och undvika resursslöseri genom att få en vägledning för skolor och kommuner av hur medlen bör användas på bästa sätt. Det är angeläget att en sådan översyn snabbt kommer till stånd. När det gäller den samlade skoldagen är jag också helt medveten om att man på många håll tillämpar bestämmelserna helt korrekt, att man har läroplanens syfte och det pedagogiska målet klart för sig. Men det finns alltför många exempel som vittnar om att man inte följer dessa intentioner. Det leder mig till slutsatsen att det finns anledning att ompröva hela systemet med det särskilda statsbidraget. Jag tror det medverkar till den missuppfattning som fortfarande efter fem år råder när det gäller innehållet i den samlade skoldagen. Då är det bättre att man ordnar den samlade skoldagens fria Nr 120 aktiviteter inom förstärkningsresursens ramar. Det är skälet till att vi yrkat

Herr talman! I budgetpropositionens bil. 15, arbetsmarknadsdepartementet, står på s. 171 stod följande att läsa: ”Men många av dem som tillhör den andra generationen invandrare har betydande problem vad gäller identitetsutvecklingen och större svårigheter än andra barn och ungdomar vad gäller utbildning och arbete. Olika undersökningar tyder på att många av dessa barn och ungdomar i mindre utsträckning än andra går vidare till utbildning efter den obligatoriska skolan, tenderar att ärva föräldrarnas yrkesmönster samt har en högre arbetslöshet och därmed utsätts för risken av olika sociala problem.

Herr talman! Till Lars Svensson skulle jag vilja säga att det i och för sig är möjligt att satsa hur mycket pengar som helst på vilken verksamhet som helst för att få fina resultat. Det låter på Lars Svensson som om man skulle utarma hela den här delen. Men i budgetpropositionen anslås ändå 114 milj.kr. till den icke undervisningsbundna delen av verksamheten. Vi har tagit vårt ansvar när det gäller besparingar för att klara detta lands finanser. Detta ställningstagande är en del av detta ansvar. Här har vi samma mål och samma inriktning, men det är naturligtvis litet annorlunda med ansvaret när det gäller den finansiella delen. Hans Nyhage sade att man vill ha en betydligt mera grundlig utredning av hur statsbidragen används, och att kommunerna borde kunna få råd, anvisningar och påpekanden. Det är också meningen att när man i skolöverstyrelsen har utvärderat den undersökning som har gjorts skall man i det kommentarmaterial osv. som sänds ut till kommunerna och skolorna också påpeka de här eventuella missförhållandena. Sedan säger Hans Nyhage att det egentligen blivit flera missförstånd än goda resultat av den samlade skoldagen och att detta statsbidrag är ganska meningslöst, eftersom det används på ett felaktigt sätt. Men jag tycker ändå att även om en del misstag har begåtts och man har använt statsbidraget fel, så är det väl bättre att vi försöker rätta till misstagen. I Lgr 80 talas det klart 7 om vad denna del av den samlade skoldagen skall användas till. Dras däremot det extra statsbidraget för den samlade skoldagen in, kan man naturligtvis inte räkna med någon kvalitet alls. Till Alexander Chrisopoulos skulle jag vilja säga att jag inte vill kommentera hans inlägg, beroende på att vi har en sådan fördelning av ärendena att det är Ylva Annerstedt som tar upp de reservationer som handlar om hemspråksundervisningen.

Herr talman! Låt mig börja med att något kommentera Hans Nyhages anförande. Jag tycker att det på sitt sätt är ganska avslöjande för moderaternas situation i skoldebatten i dag. I dag är den moderata debatten inriktad på att vi har en hög lärartäthet i skolan —t.o.m. så hög att vi kan gå fram med kraftiga besparingar. Men det är inte så värst många år sedan moderaterna hade den rakt motsatta uppfattningen. Då var det för få lärare i skolan. Det gick t.o.m. så långt att det år 1976, i den första regeringsförklaring som de borgerliga åstadkom, skrevs in att man skulle öka lärartätheten ute i skolorna. Detta var ett moderat krav, som drevs ganska länge under 1970-talet. Nu har man bytt fot: nu säger man att det finns för många lärare i skolan, och därför skall man dra ner på resurserna. Jag tycker att detta är ganska avslöjande. Likadant är det när Hans Nyhage talar om ”den av socialdemokraterna påstådda” nedrustningen i skolan. Jag kan tala om för Hans Nyhage att de resurser som de borgerliga regeringarna under de senaste budgetåren har plockat bort från skolan uppgår till 1,5 miljarder kronor. Nu säger Hans Nyhage att det inte har varit så farligt och att man skall gå vidare. I och för sig är de där deklarationerna ganska bra därför att de är tydliga. Och det är väl nödvändigt att både jag och Hans Nyhage försöker göra dem kända för så många som möjligt, eftersom de visar var moderaterna står i dagens skoldebatt och vad vi har att vänta oss, om de i framtiden skulle få inflytande på resurstilldelningen till dagens skola. Moderaterna är inte att lita på i skoldebatten, och de är inte heller att lita på när det gäller att förse dagens skola med resurser. — Detta om detta. För socialdemokratin är invandrarbarnens situation en utmaning, där det viktigaste är att förhindra att de blir halvspråkiga och inte känner trygghet i någon kultur. Förskolan och skolan måste motverka de oroväckande tendenserna till en skiktning mellan barn med olika bakgrund. Under andra hälften av 1970-talet har det allt tydligare framstått vilka långtgående effekter på samhällsutvecklingen som invandringen till vårt land har haft. Inte minst för förskolan och skolan har det gällt att finna nya vägar att tillgodose invandrarbarnens rätt till en trygg och rättvis utveckling. De reformer på invandrarområdet som genomförts under senare delen av 1970-talet bygger alla på den socialdemokratiska regeringens förslag till riktlinjer för invandrarna och för minoritetspolitiken. Förslaget antogs av en enig riksdag 1975. Riktlinjerna kan sammanfattas i begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Ett exempel på att de här riktlinjerna getts ett konkret innehåll är Nr 120 hemspråksreformen, som initierades av den socialdemokratiska regeringen. Reformen innebär ett ökat samhällsansvar för att ge invandrarbarn möjlighet att lära sig sitt hemspråk och få en trygg förankring i den egna kulturen. Målet med reformen är att främja aktiv tvåspråkighet på olika nivåer i det svanska utbildningsväsendet. Hemspråksreformen har under de år den varit i kraft gett goda resultat. Mer än dubbelt så många elever får nu undervisning i hemspråket jämfört med 1975. Ett ökat antal lärarveckotimmar per elev tas ut för undervisning i hemspråk, vilket indirekt ger bevis för att eleverna nu får mer undervisning i hemspråk än tidigare. Intresset för hemspråksundervisning bland invandrarföräldrar har ökat starkt sedan 1975. Inom förskolan kan samma utvecklingstendens iakttas. Även om framgångar kan konstateras, kvarstår emellertid många olösta frågor innan invandrarbarn i förskola och skola kan uppleva en situation lik den de svenska barnen har. Ökade ansträngningar måste göras för att förebygga en situation där invandrarbarnen ändå kan komma att sakna social trygghet, självtillit och en kulturell identitet. Riskerna för detta är stora. Vi ser invandrarbarnen och deras föräldrar som en resurs i vårt samhälle. För skolans del innebär detta att de kunskaper, erfarenheter och kulturbegrepp som invandrarna för med sig ses som en tillgång, vilken måste utnyttjas i undervisningen. Det är viktigt att detta klart kommer till uttryck i skolans arbete. Mot bakgrund av denna principiella syn och vikten av att alla invandrarbarn tillförsäkras en tillräckligt hög kvalitet på sin skolgång var det med oro vi tog del av årets budgetproposition. I den föreslog statsrådet Tillander att bidraget till hemspråksklasserna skulle tas bort. I dag finns 550-600 hemspråksklasser. 75 26 av dessa har finska som hemspråk. Med några undantag återfinns deras elever i våra fattigaste kommuner, vilka redan tidigare hårt drabbats av regeringens attacker. Det räcker om jag i detta sammanhang nämner kommuner som Botkyrka, Eskilstuna, Olofström och Göteborg. De här kommunerna har ambitiöst och målmedvetet byggt upp en verksamhet med hemspråksklasser. Det har varit i överensstämmelse med statsmakternas intentioner, ja, man kan faktiskt säga i enlighet med statsmaktens önskan. Det här har också understötts av de stora invandrarorganisationerna med Finska riksförbundet i spetsen. Verksamheten utvärderas just nu, och vi kan vänta resultat till hösten. I det här läget lade regeringen fram sitt förslag om borttagande av hemspråksresursen i hemspråksklasserna. Man ansåg att det förelåg, som man uttryckte det, en dubbelfinansiering. Alla som sysslar med frågan var lika förvånade. Vad menade egentligen statsrådet? Att förslaget dessutom hade spetsen riktad mot i första hand de finskspråkiga eleverna och de invandrartätaste och fattigaste kommunerna gjorde inte saken mer begriplig. Anledningen sades vara att man ville uppnå en besparing. Det hade centerpartisterna lovat herr Bohman när man bildade den sista Fälldinregeringen. Här trodde man sig ha funnit ett sätt att ta hem drygt 40 milj.kr. 173 Tyvärr, för regeringen, visade det sig att förslaget var så konstruerat att man ute i kommunerna kunde välja annan organisationsform för hemspråksundervisningen och då också i fortsättningen inkassera minst nuvarande statsbidrag, även om man då skulle få slå sönder ett tusental lågoch mellanstadieklasser i landet. I korthet kan man sammanfatta regeringsförslaget på följande sätt. Det var för det första en attack mot finländarna. Det var för det andra en attack mot de fattigaste och invandrartätaste kommunerna. För det tredje medförde det ingen statlig besparing, utan troligen ökade statsutgifter. Och för det fjärde skulle förslaget, om det genomförs, skapa väldiga problem för de drabbade eleverna, lärarna och kommunerna, med åtföljande stegrade kommunala kostnader. Låt mig, för att exemplifiera denna galenskap, beskriva hur propositionen skulle ha slagit i två invandrartäta kommuner, Södertälje och Eskilstuna. I Södertälje skulle hemspråksklasserna ha fått avskaffas och eleverna integreras i svenska klasser. Då skulle hemspråksresursen, på grund av förslagets konstruktion, ha utgått igen. Dessutom skulle alla elever ha varit tvungna att omedelbart intensivstudera svenska för att kunna följa undervisningen i klasserna. Detta skulle ha ökat statens kostnader för bidrag till kommunen för svenska som främmande språk. Troligen skulle det ha blivit en fyrdubbling. Antagligen skulle detta ha medfört en ökning av de statliga kostnaderna bara i Södertälje med i runt tal 2,5 milj.kr. Dessutom skulle det säkert ha blivit en ökning av de kommunala utgifterna. Ett trettiotal lärare skulle ha fått sluta och ett trettiotal andra skulle fått anställning. Allt skulle dessutom ske under de få månader som återstår av läsåret och under sommarmånaderna. Resultatet skulle troligen ha blivit kaos och ett berättigat förakt för de politiker som drivit igenom förslaget. T Eskilstuna skulle man ha varit tvungen att slå sönder ett sjuttiotal lågoch mellanstadieklasser. Ungefär 1 500 elever i en känslig ålder skulle ha ryckts ut ur sin invanda skoloch kamratmiljö. Jag tror att de här två exemplen räcker. Regeringsförslaget var så illa underbyggt att inte ens de egna i utskottet kunde stödja det. Det hedrar centerpartister och folkpartister i utskottet att de tog sig samman och stödde oss, när vi yrkade avslag på propositionen i denna del. Egentligen skulle man med detta kunna släppa frågan, men jag skall tillfoga ytterligare en sak. Det är anmärkningsvärt att ett sådant här förslag ser dagens ljus. Det är ännu mer anmärkningsvärt att ett statsråd gör det till sitt eget. Det är egentligen katastrofalt att statsrådet inte omger sig med mer kompetenta rådgivare än att förslaget läggs fram i propositionsform. Detta, herr talman, är i själva verket också ett uttryck för regeringsmaktens förfall. Låt mig så gå över till moderaterna och deras agerande i hemspråksfrågan. De framhärdar i sina sparkrav. Vi har nyligen hört Hans Nyhage berätta om hur angeläget det är att spara på detta område. 40 milj.kr. skall bort. Hur lyckas moderaterna inte riktigt klara ut. Deras nonchalanta behandling av frågan illustreras väl bäst av att besparingsförslagen inte är särskilt väl genomtänkta utan tycks ha kommit till under utskottsbehandlingen. Att ett Nr 120 förverkligande dessutom skulle drabba en av de svagaste grupperna i grundskolan bekymrar tydligen inte heller moderaterna. Det här är allvarligt. De moderata attackerna mot hemspråket sätts inte bara in mot resurserna. Ämnet hemspråk ifrågasätts av moderaterna. Detta framgår klart av deras partimotion, som har nr 2018 och som sägs vara moderaternas stora partimotion till detta riksmöte. Först och främst säger man att man vill föra hemspråket till tiden för de fria aktiviteterna. Man skall inte som i dag i första hand jämka timplanerna för att få rum med lektionerna. Praktiskt betyder det här att invandrareleverna skall ha den fulla kurs som de svenska barnen deltar i för att därefter delta i hemspråksundervisningen. Vi vet att utvecklingen av hemspråkskunskaperna är avgörande och grundläggande för den fortsatta skolgången. Dessa studier vill moderaterna hänskjuta till tiden för de fria aktiviteterna. Där skall alltså hemspråket konkurrera med t.ex. hobbybetonad verksamhet. När det gäller att uppnå det andra målet med hemspråksundervisningen, att ge en kulturell identitet, är moderaterna ännu hårdare. Denna del av undervisningen bör, menar man, förläggas helt utanför skoldagen. Med de här förslagen äventyrar moderaterna hemspråkets skolmässighet. De kvalitativa kraven på undervisningen skjuts åt sidan. Tanken att man skulle behandla ett annat ämne i skolan på samma sätt visar hur omöjligt det moderata förslaget är. En rak fråga till moderaternas företrädare: Vilket annat ämne i skolan skulle ni kunna tänka er att behandla på samma sätt? Det vore intressant att få svar på den frågan. Låt mig, herr talman, avslutningsvis peka på att ett genomgående drag i både propositionen och moderaternas motion är att man är bekymrad över de stigande kostnaderna för hemspråksundervisnigen. Vi vet att det finns många barn och ungdomar som har rätt till hemspråksundervisning, men som inte utnyttjar sin möjlighet härvidlag. Om de söker sig till hemspråksundervisningen, ökar naturligtvis statens kostnader. Min fråga till Hans Nyhage och regeringsföreträdarna blir då: Är det bra om statens utgifter stiger till följd av att fler barn och ungdomar deltar i hemspråksundervisningen, eller är det i dag tillräckligt många som får hemspråksundervisning? Också beträffande den frågan kunde det vara intressant att få en redovisning av moderaternas ståndpunkt. Herr talman! Frågan om hemspråkets framtid är nu skjuten till andra sidan valdagen. Det är bra. Det ger dem som vill slå vakt om hemspråksundervisningen möjlighet att uttrycka den meningen i höstens val. Låg mig slutligen kort kommentera vår reservation nr 8. Vi menar att tekniska justeringar av schablonberäkningar uppåt eller nedåt aldrig kan ses som reformkostnad eller besparing. Det ankommer, enligt vår uppfattning, på regeringen att fastställa veckotimpriset beroende på löneutvecklingen för berörda grupper. Mot bakgrund av den åtgärd regeringen föreslår vill vi emellertid framhålla att det bör uppmärksammas att genomsnittskostnaderna kan variera mellan kommuner, bl.a. beroende på andelen behöriga lärare, varför hänsyn måste tas till detta. Regeringen måste därför noggrant 15 följa utvecklingen, så att de kommuner som har relativt stor andel behöriga hemspråkslärare och därför relativt sett högre genomsnitt i veckotimpris inte får svårigheter att klara den läraruppsättning som kommunen enligt riksdagsbeslut har rätt till. Detta är innebörden i vår reservation 8, och jag yrkar bifall till densamma.
Herr talman! Göran Perssons inlägg vittnar till stora delar om att han inte har minsta känsla för nödvändigheten av att vi på alla områden iakttar besparingar och gör begränsningar där så kan ske. Det är helt nödvändigt, om vi över huvud taget skall komma ifrån de ekonomiska bekymmer som vi lever med. Jag trodde faktiskt att detta hade slagit igenom hos de flesta. Men Göran Perssons inlägg vittnar om att han inte har insett det. Göran Persson vidhåller beskyllningarna om nedrustning, och då kan jag bara tala om vad som har skett under borgerlig regeringstid. I löpande priser var statsbidraget till driftskostnader per elev 4 700 kr. läsåret 1975/76, då vi fortfarande hade en socialdemokratisk regering. Nu är bidraget 8 500 kr. per elev. Om man då även tar hänsyn till det förändrade kostnadsläget och ett annat penningvärde och redovisar skillnaden i fasta priser, skall man finna att staten betalade ut 6 157 kr. per elev 1975 76 är f. ö. den i särklass lägsta siffran under hela 1970-talet, då vi alltså hade socialdemokratisk regering. Redan 1972 var motsvarande belopp 7 000 kr., uttryckt i samma fasta priser. Då om någonsin borde man ha talat om att staten minskade sitt bidrag till skolväsendet. Om vi gör en annan jämförelse och ser på statens bidrag till driften av grundskolor i procent av bruttonationalprodukten, skall vi finna att det utgick 1,6 76 1975/76 mot 1,9 20 nu. Även där skedde alltså en markant ökning. Man skall ha detta klart för sig när socialdemokraterna beskyller oss för nedrustningar. Det är typiskt för socialdemokraterna att mäta effektiviteten endast i miljarder och inte i faktiska resultat eller i kvalitet. Var tar f. ö. Göran Persson och socialdemokraterna sina många miljarder, som de på område efter område plussar på? Var hämtar ni dem någonstans? Vilka skatter skall höjas? Hur många procent skall promsen omfatta? Hur mycket skall arbetsgivaravgifterna höjas? Vilka andra skattehöjningar kommer ni med, för att klara de mångmiljardbelopp som ni på område efter område plussar på, och inte minst på detta område? När det gäller hemspråksundervisningen vill jag bara säga att vi klart och tydligt har uttalat oss för rätten för kommuner att inrätta hemspråksklasser. Vi har klart och tydligt uttalat oss för att man skall kunna använda de fria aktiviteterna till att ge invandrareleverna den förstärkning i undervisningen som de kan behöva. Det ligger helt i linje med vad vi från moderat håll och vad man från utredningen har pläderat för, nämligen att den samlade skoldagen skall användas till stöd i pedagogiskt syfte.

Socialdemokraterna vill med andra ord inte kalla de här 75 milj.kr. för besparing, fastän det är en besparing, och så accepterar de nedskärningen, samtidigt som de fäster regeringens uppmärksamhet på att den nogsamt bör följa utvecklingen. Detta anser jag som sagt vara anmärkningsvärt och samtidigt också ledsamt. Med vackra och förståelsefulla ord från talarstolen säger man sig slå man vakt om invandrarnas intressen, men i praktiken accepterar man en nedskärning som förmodligen kommer att få mycket svåra konsekvenser för invandrarbarnens skolgång i framtiden.
Herr talman! Först till Alexander Chrisopoulos: Det är socialdemokraterna som har byggt upp hemspråksundervisningen. Det är vi som har skaffat resurser till den, och det är vi som slår vakt om den. Att Alexander Chrisopoulos väljer att angripa oss i den här debatten i stället för att rikta udden mot de borgerliga visar hur förvirrad den kommunistiska politiken just nu är — därför är det stöd som vpk enligt opinionsundersökningarna nu tycks inhösta inget att förvåna sig över. Vad beträffar reservation nr 8 har vi sagt, Alexander Chrisopoulos, att detta inte påverkar organisationen ute i kommunerna. Reservation nr 8 behandlar helt enkelt, som vi ser det, en ren teknisk beräkning av det belopp som skall utgå till kommunerna för att de skall ha en riktig och rimlig organisation av hemspråksundervisningen. Blanda inte ihop de två sakerna! Till Hans Nyhage: Vi har redovisat exakt hur vi skall täcka de merutgifter på skolområdet som vi föreslår i vårt budgetalternativ. De är till sista kronan finansierade, och så har det varit hela tiden. Det pinsamma för moderaterna i sammanhanget är att när de enbart har talat om satsningar på skolområdet, så har vi i våra budgetalternativ kunnat plocka fram pengar för att satsa på väsentliga områden inom skolan, framför allt inom grundskolan. De förslagen har moderaterna här i kammaren tillsammans med de övriga borgerliga röstat ner lika troget varje år. Det är helt enkelt fråga om en skillnad i grundsyn. Vi har haft förmågan och kraften att prioritera det här området. Ni har saknat den kraften. Jag ställde två konkreta frågor till Hans Nyhage. Den första frågan löd: ZH Vilket annat ämne i skolan skulle ni moderater kunna behandla på samma sätt som ni behandlar ämnet hemspråk i er partimotion 2018? Om hemspråksundervisningen ökar och fler ungdomar får möjlighet att delta i den, då ökar givetvis de statliga kostnaderna. Då blir den andra frågan: Är det en bra eller en dålig utveckling? De två raka frågorna borde jag kunna få ett svar på av Hans Nyhage.